Herr talman! Så är det åter en lång dags färd mot kväll — eller två långa dagars. Under en följd av år har jag försökt att i den allmänpolitiska debattens sista skälvande minut samla ihop några personliga intryck av vad som förekommit och se vad den har givit, vad den har lämnat obesvarat, och vad den till äventyrs kan leda till. Så ock i dag. Den utformning och det innehåll debatten fått, i går och i dag, gör att en enkel man av folket onekligen känner sin begränsning. Hur svårt är det inte att skåda in i framtiden! Och hur vanskligt är det inte att göra en rättvis fördelning av ansvar och skuld för det förflutnas gärningar och misstag! För det är ju mellan dessa poler, av anklagelser och förutsägelser, som centrala delar av — främst — gårdagens debatt har rört sig. Ett av problemen, som man underförstår, knappast vågar tala om, eller förtränger i en opportun glömska, är att personer utanför denna kammare — ”löntagarorganisationernas” ombudsmän — snarare än vi, folkets valda ombud, är de som till sist avgör vilken kurs den svenska ekonomin kommer att följa. Kanske borde man — när man anklagar de borgerliga regeringarna för år av försummade insatser — ändå erinra sig den dag i det förgångna, då statsminister Fälldin kallade upp herrar Nicolin och Ljunggren och skickade tillbaka dem till Blasieholmen med order att uppge sitt motstånd mot löntagarorganisationernas krav. Långt senare riktas kritik mot arbetsgivarparten för att man släppt fram för höga löner. Varför skedde detta? Och vilka blev de långsiktiga, psykologiska och moraliska konsekvenserna av denna händelse? Är det inte så att den svenska borgerligheten egentligen har haft ett vekare hjärta och ett känsligare samvete än somliga, hurtiga socialdemokrater? Minns Nils Åslings akutmottagning —som Thage Peterson stängt — och Ingemar Mundebos ord att ”läget kräver åtgärder, som en del av oss inte är beredda att vidta”. Det finns förmodligen inom alla partier personer som är beredda att mäta sina egna med strängare mått än dem med vilka man mäter andra. Courage de ses opinions — även i handling — är kanske något man ville tillönska borgerlighetens företrädare, om nästa års val skulle leda till växling vid makten. Förmodligen är det så att så länge industriarbetarna dominerade arbetstagarsidan fanns det där förståelse för att höga avtal hotade sysselsättningen, och det fanns alltså en inbyggd balansmekanism. När utvecklingen medförde att de offentliganställda blev en dominerande faktor i löneförhandlingarna — samtidigt som deras företrädare i riksdag och kommuner blev allt talrikare och kunde expandera sin samhällssektor utan hänsyn till kostnaderna — då försvagades balansen mellan parterna. Regering och riksdag kom på efterhand, och vad vi får syssla med här i huset är att sedermera försöka korrigera avtalen genom köpkraftsindragningar i skilda former, vilka får en generell karaktär och drabbar både skyldiga och oskyldiga i lika mån. Ingen kan förmodligen påstå att våra skatteoch avgiftssystem bygger på en genomtänkt filosofi: Vad vi har framför oss är en hart när ogenomtränglig djungel av tillfälliga, men permanentade ad hoc-åtgärder, lagrade bredvid och ovanpå varandra, vars effekter delvis motverkar varandra och — vad mera är—för många medborgare omöjliggör ett vettigt och förutsebart ekonomiskt handlande. Sedan socialtjänstlagen, konsumentverket och våra förvaltningsdomstolar blandat sig i leken har oredan blivit ännu större än förut. Här behövs uppenbarligen ett drastiskt kirurgiskt ingrepp. Både medborgarna i gemen och vi själva måste kunna förstå hur systemet fungerar. Inte ens riksrevisionsverket begriper ju det, enligt egen utsago. Socialdemokraterna har nu i flera år anklagat de borgerliga regeringarna för felhandlingar under deras brottning med svåra lågkonjunkturer, och tillvitat dem ensamma ansvaret för det stora budgetunderskottet och ökningen av statens skulder. Jag har förgäves suttit och väntat på att någon skulle tala om hur stort budgetunderskottet och hur stor statsskulden skulle ha varit, om riksdagen hade bifallit alla de socialdemokratiska motioner som under åren 1976-1982 innebar överbud i förhållande till regeringsförslagen. Jag kan inte hjälpa att jag finner de här skulddebatterna ganska ofruktbara, i den form de utspelas här i kammaren. Det verkligt viktiga är rimligtvis att man gör en ekonomisk och psykologisk analys av vad man möjligen kan lära av de samlade misstagen, alltifrån vanföreställningen om ”det dukade bordet” och framöver, och försöker applicera den kunskapen på den närmaste framtidens — ”medellånga” — politik. Det talades i går mycket om besparingar som en väg ur krisen. Svenska folket har hittills inte märkt så mycket av krisen — jag gör här naturligtvis ett undantag för de arbetslösa. Av allt att döma har många försökt parera den hittillsvarande krisen just genom att minska sina egna besparingar. Inga indexregleringar kan i längden dölja att vi har blivit fattigare, som nation och som personer. Det är en falsk politik, som försöker dölja detta förhållande: det försenar bara den mobilisering av de egna krafterna, som kan föra till tillfrisknande. Den offentliga debatten om Sveriges ekonomi är förmodligen obegriplig för de flesta, och den sysslar mest med enstaka, dagsaktuella s.k. plånboksfrågor. Det skulle vara befriande om några av de professionella debattörerna ville göra sig omaket att emellanåt redogöra för de långa perspektiven, för hur dagens bördor skyfflas vidare till kommande generationer och för den vertikala fördelningspolitiken, inte bara den horisontella. Jag har i åtskilliga år försökt fästa uppmärksamheten på detta här i riksdagen, men man talar ju för döva öron — i den mån här finns några öron alls. Jag vill dock ge Ulf Adelsohn ett erkännande för att han i alla fall nämnde ett ord om vår solidaritet med nästa generation. Det borde inte vara så svårt att tänka konkret på våra egna barn och barnbarn. Vi borde alltid ha deras fotografier framför oss på skrivbordet eller i fönsterkarmen. Ingvar Carlsson sade i går litet övermodigt: ”De borgerliga är bäst på att opponera, och vi är bäst på att regera.” Jag tycker ganska bra om Ingvar Carlsson, men han är bättre när han är saklig än när han är övermodig. Ingvar Carlsson var bra på att opponera under 1976/77 års riksdag. Han var en av de få som tog valnederlaget med fattning och som bevarade en strävan till saklighet. Kanske kan han ännu en gång få chansen att visa den förmågan. Statsministern lär ha sagt att ”rosornas krig” aldrig har existerat. Kjell-Olof Feldt är ett levande bevis på att det i varje fall finns två uppfattningar om ekonomiska realiteter inom socialdemokratin. Kjell-Olof Feldt står för den ena — vid förra riksmötet i lyrisk form och vid gårdagens plenum genom att fastslå att ”endast ökad produktion kan ge oss högre reallöner”. Kanske skulle han ha villkorat satsen med orden ”ökad produktion till konkurrenskraftiga priser”. I så fall hade han i ett nötskal klämt in en nyttig anvisning till arbetsmarknadens parter, både dem som svarar för den egentliga produktionen och dem som svarar för medborgarnas service av alla slag. Ulf Adelsohn uppmanade oss i går att ”skapa, inte bara fördela och låna”. Skapa kan man bara göra där ett rimligt mått av frihet finns. För 22 år sedan skrev Tage Erlander en liten bok med titeln Valfrihetens samhälle. Den kom att vävas in som en paroll i socialdemokraternas valrörelse 1964, för 20 år sedan. ”Paroller”, skrev Tage Erlander, ”skall ge en vision av det samhälle vi vill skapa.” I åtskilliga avseenden har utvecklingsoptimismen från detta sekels mitt senare mötts av svåra besvikelser. I vårt land har skapandet länge hotats av vår svåraste farsot — avundsjukan, emellanåt utspökad i jämlikhetsideologins humorlösa förklädnad. Produktion, som Kjell-Olof Feldt talade om, innebär just skapande. Skapandet kan övertas av maskiner eller t.o.m. av robotar, men någon måste först ha tänkt ut och velat skapa, och i de flesta fall har det förmodligen funnits ett incitament. Det är incitamenten socialdemokratin inte förstår sig på, för de är vanligen individuella och inte kollektiva, och de är inte nödvändigtvis bundna till geografin. Kjell-Olof Feldt och jag hade för en tid sedan ett samtal om utvandringen från Sverige. Valfrihetens samhälle finns i dag kanske, för många, utanför våra gränser. Kanske skulle vi fundera på att bereda det en frizon även här hemma. Herr talman! Med detta ber jag att få tacka för er välvilliga uppmärksam = Nr 17 het och önska er en angenäm afton.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö talade om courage de ses opinions. Allmänpolitisk de Man kan onekligen säga — om vi skall fortsätta med franska — il faut du pan courage, dvs. det behövs mod, om man skall gå uppi talarstolen efter Gunnar Biörcks slutanförande. Det är inte på grund av att Gunnar Biörck efterlyser de professionella debattörerna som jag tar till orda, utan för att ställa en fråga till Gunnar Biörck så att han fortfarande har en chans att bli siste talare — det tycker jag att han är väl värd att bli. Egentligen skulle det här vara en allmänpolitisk debatt. Men det är ju ingen debatt. Det är i själva verket en långt utdragen uppläsningsafton, och det är inte riktigt meningen. Ibland finns det t.o.m. lyriska inslag, en och annan skriver dessutom på hexameter. Debatt är det inte, utan var och en läser upp sina manuskript. Man frågar sig vad det är för fel på riksdagens arbetsformer. Här sitter vi några stycken, och många har strukit sig ur talarlistan. Jag räknade därför fel och missade mitt tiominuters inlägg. Det är dock ingen katastrof. Nu har jag sex minuter på mig, men jag skall försöka att tala kortare tid än så. Gunnar Biörck som hade en fader som var ordförande i en utredning om riksdagens arbetsformer har ju verkligen funderat på vad det är för fel på våra arbetsformer med tanke på den ödsliga kammaren där det saknas dubbelt så många öron som frånvarande ledamöter, och man talar alltså för ett fåtal öron och dividerat med två ännu färre ledamöter. Detta är fel, men vi sysslar inte med det problemet utan vi håller oss kanske till perifera saker. I mitt anförande hade jag tänkt ta upp finansministerns djärva inflationsmål. Regeringens mål för i år är 4 96 inflation, och högst 3 26 nästa år. Detta tycker jag är fantastiskt! Här misslyckas regeringen med 4-procentsmålet och kommer upp i 6-7 70, dvs. en miss på mer än 50-75 96 när det gäller inflationsmålet. Regeringen handlar ungefär som en höjdhoppare som hela sommaren försöker hoppa 2,30 m. När detta inte går försöker han hoppa 2,40 m i stället. Man kan också göra en jämförelse med en löpare som plötsligt får för sig att han skall springa engelska milen under 4 minuter och håller på hela sommaren och tränar. Regeringen har ju ett helt år på sig att få ned inflationen. När löparen inte klarar detta bestämmer han sig för att nästa år försöka springa milen på en tid under 3 minuter. Regeringen skall ju nästa år åstadkomma en inflationstakt under 3 96. Det allvarliga med detta helt verklighetsfrämmande mål är att regeringen förlorar all trovärdighet. En anledning till att man kommer så här snett är uppfattningen att vi tror att vi har ett givet löneutrymme. Kjell-Olof Feldt säger att om vi skall klara inflationsmålet för nästa år på 3 90 får lönehöjningarna inte bli högre än 5 96 i genomsnitt. Här argumenterar man precis som om det finns ett givet löneutrymme. Men det är en av våra stora myter här i samhället, att vi har ett givet löneutrymme som man sedan kan dela upp på alla anställda i den offentliga 119 och i den privata sektorn. Det finns inte något givet löneutrymme, utan löneutrymmets storlek och omfattning påverkas bl.a. av vad som händer under året. Det är naturligtvis fullständigt fantastiskt att alla skall ha ungefär lika stor höjning för lika insatser, oavsett om företagen går bra eller dåligt. Volvo med sina jättevinster, 9 miljarder i år, får inte betala ut högre löner än andra företag i verkstadsindustrin som går med förlust. Ett annat exempel är att alla statligt anställda som också vill ha lika stora lönehöjningar — 5 96 — trots att staten har ett budgetunderskott på 70 miljarder. Detta går inte ihop. Det enda rimliga är att sluta tala om ett givet löneutrymme och att sluta med centraliserade avtal. Detta driver nämligen Sveriges ekonomi i botten, om man tar dessa 5 96 som en minimigräns för alla när det gäller lönehöjning. Sedan lägger man på löneglidningen, och så är inflationskarusellen i gång. Vad vi skall tala om för alla människor är att kompensation för inflation är en illusion, herr talman. Det sätter bara i gång en kompensationskarusell, och då fortsätter prisstegringarna, och vi står snart inför nästa devalvering. Eftersom Gunnar Biörck i Värmdö var vänlig nog att påpeka vissa goda egenskaper hos statsrådet Ingvar Carlsson, skall jag gärna erkänna att Kjell-Olof Feldt har börjat med ett pedagogiskt arbete i fråga om den här omöjliga sitsen. Men det behövs mycket större insatser för att tala om för svenska folket att vi måste eliminera dessa systemfel när det gäller löneförhandlingar. Idén att Sverige varje år har ett visst utrymme för lönehöjningar oavsett var man arbetar håller inte. På det sättet kör vi ekonomin i botten och ställs snart inför en ny devalvering.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig om jag är beredd att verka för att fredningstiden för lax utanför 4 sjömil 1986 återgår till det som rådde före 1982, dvs. en sommarfredning från den 15 juni till den 31 augusti. Det är riktigt som omnämns i Jens Erikssons interpellation att fiskerikommissionen för Östersjön vid sitt möte i september i år beslöt att även för 1985 förlänga fredningssäsongen för lax med 14 dagar till den 15 september vid fiske utanför 4 sjömil i Östersjön. Beslutet fattades efter det att man ännu en gång misslyckats med att uppnå enighet om en kvotering av laxfisket i Östersjön. Vid mötet med fiskerikommissionen framlades förslag om att den förlängda fredningstiden borde bli permanent och utsträckas ända till den 30 september. Sverige ansåg dock att fredningstiden inte borde förlängas ytterligare utöver de 14 dagarna och att man borde behålla möjligheten att avskaffa denna förlängning, om fiskerikommissionen i framtiden kunde ena sig om andra beståndsbevarande åtgärder. Denna inställning vann också allmänt stöd i kommissionen. Syftet med beslutet om förlängd fredningstid är självfallet inte att försämra villkoren för yrkesfisket utan är en åtgärd att skydda laxen i Östersjön mot alltför intensivt fiske, som bör vidtas så länge internationell uppslutning kring andra mer långtgående bevarandeåtgärder inte kan nås. Det råder en allmän enighet bland den marinbiologiska expertisen om att särskilt det naturligt reproducerade laxbeståndet i Östersjön är utsatt för allvarlig fara om inte laxfisket begränsas. Ett obegränsat laxfiske kommer på sikt att negativt påverka hela Östersjöns laxbestånd, eftersom genetiska skador uppstår. Det är även fastslaget att den förlängda fredningstiden har effekt bl.a. för att öka återvandringen av naturligt reproducerad lax till lekälvarna. Mot bakgrund av den allvarliga situationen för Östersjöns naturligt reproducerade laxbestånd är jag inte nu beredd att verka för att fredningstiden för lax 1986 återgår till den sommarfredning som rådde före 1982, dvs. från den 15 juni till den 31 augusti. Däremot är det min förhoppning och målsättning att länderna kring Östersjön så snart som möjligt kan ena sig om effektiva åtgärder för att bevara denna värdefulla men utsatta naturresurs. Om så blir fallet skapas förutsättning för att avskaffa den förlängda fredningstiden.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Svaret styrker mig i min uppfattning att fiskets utövare får bära straffet för att man inte kan komma överens internationellt. Det är fel, herr talman, att låta bristen på vilja till överenskommelse gå ut över dem som tvingas ta sin bärgning ur havet. Det är inte Sveriges vilja att nå överenskommelse som fattas. Låt mig erinra om att svenska förhandlare har varit beredda till handling och att de har lagt bud som ligger under — ja, långt under — det som areal, traditionellt fiske och reproduktion berättigar oss till. Låt mig också påminna om att vi accepterade ett finskt förslag om stopp för krokfiske efter lax i Bottenhavet under en viss tid på våren. Det anmärkningsvärda var att inte förslagsställarna själva införde ett sådant stopp. Det förefaller mig som om de finska förslagen har det svenska jordbruksdepartementets öra i mycket högre grad än de svenska fiskarnas förslag. Det finns inget biologiskt försvar för åtgärden att förlänga fredningstiden. När Finland första gången lade fram sitt förslag vid Östersjökommissionens session i Warszawa i september 1980, vilket var kommissionens sjätte möte, kom man överens om följande; jag citerar ur jordbruksdepartementets egen rapport: ”Finland hade innan sessionen föreslagit att fredningstiden för lax skulle förlängas till den 15 september i stället för nu gällande 31 augusti. Sverige stödde förslaget. EG och Sovjet ansåg dock att det behövdes mer vetenskapligt material för att bedöma effekterna av en förlängd fredningsperiod och därför hänskjöts frågan till ICES för ny undersökning.” ICES är en internationell sammanslutning av biologer och forskare och har även ett havsforskningsråd, vilket betecknas ACFM. Jag använder benämningen ICES, som är en vedertagen benämning inom de kretsar där man diskuterar bestånd och kvoter. Vad sade ICES när denna sammanslutning tillfrågades? Man sade att ungefär 15 96 av den årliga fångsten sker under september månad. Man sade vidare att fångsterna varierar, men att det inte är någon större skillnad mellan första och andra hälften av september. Den uppskattade effekten — som påstods vara orsakad av fredningen — beror därför endast på motsvarande minskning i fiskeansträngningen, dvs. det är färre nät som fångar fisk. Man beräknar besparingen på bestånden till mindre än 20 ton, vilket är lika med 1 4, och det är det bortfallet som fiskaren måste kompensera i vinter och kyla och som kan ske därför att vinterstoppet i början av januari hävdes. Jordbruksministern tar också i sitt svar upp det förslag som lades fram vid årets förhandlingar om ytterligare förlängd fredning fram till den 30 september. Det är betecknande att det var Sovjet som lade fram förslaget, ty enligt samma ICES-rapport fiskar Sverige 18 20 av sin fångst under september, medan Sovjet endast fiskar 5-8 26 av sin fångst under samma tid. Var och en ser om sitt hus. Jordbruksministern säger att det är fastslaget att den förlängda fredningstiden har effekt på återvandringen till de naturreproducerande älvarna. Jag kan inte påstå att jordbruksministern har fel, men om jordbruksministern använder samma källa som jag — och jag använder fortfarande ICES rapport — uppgår ökningen beroende på förlängd fredningstid till 1 Zee. I stället för 999 laxar återvänder 1000 till älvarna. Troligen är det en glad lax som återvänder, men effekten är ändå inte stor. Hur vinterfisket påverkas har jag inga siffror på, men jag förmodar att det ena i stort sett tar ut det andra. Menar jordbruksministern att den halva eller hela promillen är värd de försämrade arbetsvillkor fiskaren får och de risker det innebär att fiskaren under den sämsta årstiden tvingas ut till havs, även om det skulle kunna undvikas? Jag vill med stöd av det jag har anfört påstå för det första att man inte ökar återvandringen, för det andra att man inte sparar någon lax och för det tredje att man ökar riskerna och arbetsbördan för en grupp människor som har ett av de mest påfrestande arbeten som förekommer. Jag kan inte rå för, herr talman, att jag upplever detta som en hämnd som drabbar fel personer. Men jag medger att det är en seger för dem som inte har något till övers för svenskt yrkesfiske. Jag beklagar att jordbruksministern inte har lyssnat till biologernas åsikter och inte heller till yrkesfiskarnas synpunkter. Dessa synpunkter har faktiskt för en gångs skull sammanfallit. Man har en helt annan syn på fisket innanför 4 nautiska mil. Där har man sannerligen ingen sommarfredning, utan tvärtom tillåtes fiske hela sommaren. Men den kår det därvid gäller består nästan uteslutande av andra än yrkesfiskare, och naturligtvis måste fisket då pågå när man har semester. Dessa fiskare har ingen loggboksplikt, och det finns därför ingen möjlighet att bedöma fiskets inverkan vare sig på återvandring eller på bestånd. Jag vet inte om jordbruksministern funderat över att vi har ett stort område på 13 500 kvadratkilometer öster om Gotland som är internationellt vatten. Det är säkert bara en tidsfråga innan vi har nationer som inte omfattas av Östersjökommissionens överenskommelse inne i området och fiskar lax. De kan ju börja redan i augusti, om de så önskar. Det behövs säkert andra åtgärder än en förlängd sommarfredning för havsfisket om man vill förbättra uppvandringen i våra naturreproducerande älvar, men den diskussionen skall vi inte föra i dag, utan den kommer senare. Även då behöver yrkesfisket jordbruksministerns hjälp, om det skall kunna överleva. Jag konstaterar slutligen: - Vi har en stor och livskraftig laxstam i Östersjön. —- Fisket är i år bättre än på många år. — Allt fler fartyg från Finland, EG och öststaterna bedriver laxfiske. — Inget land mer än Sverige minskar sitt antal laxfiskande fartyg. Vi kan snart behöva laxfisket om torskfisket sviktar, och det finns redskap som ligger färdiga för användning. För varje begränsning som drabbar Sverige mer än andra nationer minskar utrymmet för vår del och ökar utrymmet för andra. Vi har inte råd med detta. Att jag för första gången funnit mig föranledd att i riksdagen ta upp en fråga om internationella fiskeavtal är ett bevis för hur allvarligt jag ser på frågan och hur orättvist jag anser att avtalet drabbar en stor del av vår fiskarkår. Jag hade faktiskt hoppats att jordbruksministern skulle ha tagit frågan under övervägande med hänsyn till de bakgrundsfakta som finns. Men kanske har alltför många — alltför länge — upprepat laxlitanian, som sannerligen inte är någon vacker mässa. Därigenom har man åstadkommit inte att laxen skyddas, utan att fiskets utövare far illa.

Herr talman! Får jag inledningsvis konstatera att vi är överens om att det sannerligen inte är på Sverige det ankommer när vi talar om viljan att lösa problemen. Sverige har på olika sätt försökt — och kommer att fortsätta att försöka — få till stånd sådana internationella överenskommelser som skulle vara den bästa möjligheten för att komma till rätta med dessa problem, som borde oroa alla de länder runt Östersjön som är beroende av det fiske som skall bedrivas där. Jag börjar med det problem som vi väl alla är ense om att vi måste finna former för att tackla och som Jens Eriksson tog upp sist, nämligen situationen i vita zonen. Det är inte så att vi inte funderar över den situationen, och vi har haft åtskilliga tillfällen att samtala om den. Men det är inte möjligt för mig att i dag här i riksdagen anvisa under vilka former som vi skall kunna komma till rätta med det problemet. Att vi arbetar med dessa frågor kan jag försäkra Jens Eriksson. Vad vi diskuterar här är i första hand situationen för den naturreproduce = Nr 18 rade laxen, som är i fara. På den punkten är fiskeribiologerna, såvitt jag Fredagen den förstår, helt ense. Jens Eriksson vet säkerligen också, som den kunnige 26 oktober 1984 fiskare han är, vad det på sikt kommer att betyda för laxfisket totalt om vi inte kan göra något åt problemet. Om fredningstiden Jag medger naturligtvis att man under denna korta begränsningstid, utöver förlax den som tidigare gäller, inte når så bra resultat som i och för sig skulle vara önskvärt. Men varje ökning av lekåtervandringen är mycket värdefull, och det rör sig nog trots allt inte bara om en glad lax, Jens Eriksson. I det exempel som Jens Eriksson angav fungerade inte matematiken riktigt bra. När begränsningstiden även medför viktökning på den fångade laxen — det är ju konsekvensen — reduceras också, såvitt jag förstår, förlusten i ton för fiskarna när det gäller den lax som de fångar. Det är riktigt att det, som det är sagt här, på denna punkt är fråga om runt 20 ton, bl.a. just på grund av att vi får en viktökning på den lax som fångas. Det är en liten del av den totala fångsten i Östersjön — jag tror att man kan räkna med att den är 2 400-2 500 ton —så förlusten den vägen blir naturligtvis inte så stor. Och självfallet är det också så, att om det skall bli någon effekt över huvud taget av de här åtgärderna, måste de vidtas under den tid fisket pågår. För att påvisa att detta inte är någonting som havsfisket ensamt skall drabbas av — jag fick intrycket att Jens Eriksson har den uppfattningen — vill jag säga att fiskeristyrelsen har utfärdat stadgar för kustoch älvfisket för att bestånden också i det sammanhanget skall skyddas. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är medveten om de besvärligare förhållanden som yrkesfisket har fått i och med den fredningstid som nu gäller. Jag har i mitt svar anfört motivet till varför vi inte nu, mot andra nationers inställning, har möjlighet att ta det initiativ som Jens Eriksson efterlyser med någon utsikt till framgång — vi skulle ha fått kämpa i motsatt riktning, såvitt jag förstår. Men jag kan försäkra att vi arbetar aktivt för att få till stånd den typ av internationella regleringar som skulle ge oss ökade möjligheter att uppnå resultat för framtiden, och det gör vi i direkta kontakter med de berörda parterna. Det är vad jag för dagen kan säga. Och vi kommer inte att förtröttas på den punkten — det kan jag lova Jens Eriksson.

Herr talman! Jordbruksministern ifrågasätter de sifferuppgifter jag angav när jag redovisade ICES rapport angående återvandringen. Låt mig därför återge vad som står i rapporten, fritt översatt. Det är fråga om en minimal ökning av den beräknade minskningen genom återvandring: från 1,8 till 1,9 9. Om jag har tolkat detta fel skall jag återkomma med en rättelse, men jag har hämtat siffrorna från den kopia av ICES originalrapport som jag har med mig här. Jag delar jordbruksministerns uppfattning, att de naturligt reproducerade bestånden är i fara, men jag ifrågasätter om det är havsfisket som bär skulden till att så är fallet. Så länge älvmynningarna är stängda av redskap får vi ingen 131 uppvandring i älvarna. Men, som sagt, den frågan skall vi diskutera senare. Jag vill också peka på att man i det fiske som pågår om vintern tar upp laxar med lägre vikt än laxar som tas upp i det fiske som pågår under hösten, i september. Man har vidare påvisat att laxen är större under första hälften av september än under den sista — skillnaden ligger på mellan 3,68 och 3,59 kg. Man får emellertid större fångst i september än under det övriga året — 10,6 laxar per 100 nät i september jämfört med 8,5 under året som helhet. Det är alltså lättare för våra fiskare att kompensera sig på hösten än vad det är på vintern. De nuvarande reglerna får till följd att fiskarna tvingas arbeta hårdare och under sämre förhållanden för att få oförändrad inkomst. Inkomsten för den här yrkesgruppen är inte alltför hög. En deklarationsundersökning 1982 visade att den låg på 120 000 kr. Om man drar av de sociala avgifterna finner man att en fiskare tjänar mindre än en arbetare på Volvo — vi har ju satt som ett riktmärke att dessa båda skall tjäna lika mycket. Jag hoppas fortfarande att jordbruksministern tänker över de här frågorna, så att vi vid nästa års förhandlingar möjligtvis kan uppnå en ändring.
Herr talman! Låt mig avsluta med att säga att jag hoppas att vi trots allt är överens om att det väsentliga för allt vårt fiske är att vi vårdar oss om resurserna med tanke på framtiden. Det är ju den omsorgen det är fråga om i det här sammanhanget. Beträffande det räkneexempel som Jens Eriksson gav vill jag säga att jag naturligtvis reagerade när han talade om en glad lax. Det är ändå fråga om tusentalet laxar.
Herr talman! Jag sade att för varje tusental ökar det med en glad lax. Om det rör sig om 2 000 ökar antalet givetvis med två laxar. Jag delar jordbruksministerns uppfattning att vi skall skydda bestånden, inte minst de naturligt reproducerade bestånden. Men låt oss försöka göra det på annat sätt än genom förlängd sommarfredning som drabbar yrkesfisket.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att Gävleborgs län tillförs väsentligt mer beredskapsmedel för vintern 1984-1985. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Som Olle Östrand helt riktigt påpekar i sin interpellation har regeringen för år 1984 givit arbetsmarknadspolitiken en delvis ny inriktning. Ett nytt rekryteringsstöd till näringslivet har införts med syfte att stimulera företagen att tidigarelägga rekrytering och att anställa ungdomar och långtidsarbetslösa. Ungdomslagen har införts för att ge 18 och 19-åringar arbetslivserfarenhet och därmed större möjligheter att senare få en fast anställning. Riksdagen godkände i våras på regeringens förslag förstärkta arbetsmarknadspolitiska insatser för budgetåret 1984/85. Bl. a. höjdes starthjälpen för flerpersonershushåll och för s.k. nyckelpersoner som flyttar till stödområdet. Ett bidrag infördes för att underlätta för medflyttare att få jobb på den nya orten. Antalet platser i AMU-kurser och AMU i företag utökades. Särskilda medel anslogs för utbildning inom dataområdet. Vidare avsattes ytterligare medel till beredskapsarbeten inom den s.k. ROT-sektorn, och rätten att begära beredskapsarbete för utförsäkringshotade kassamedlemmar utvidgades. En försöksverksamhet påbörjades med bidrag till arbetslösa som startar egen verksamhet. Slutligen beslöt regeringen att avsätta medel för närmare 1 600 milj.kr. för tidigareläggning av byggnadsinvesteringar. Regeringen sade i våras också att den hade för avsikt att återkomma under hösten med en aktuell bedömning av behovet av åtgärder. ; Gävleborgs län har, förutom de ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatserna, prioriterats när det gäller de statliga tidigareläggningar som regeringen beslöt om i våras. Närmare en tiondel av tidigareläggningsmedlen för landet kom Gävleborgs län till godo. Detta gällde även för regeringens tidigareläggningar inför föregående vinter. Arbetsmarknadsstyrelsen har också i skrivelse den 30 augusti 1984 föreslagit att ytterligare medel anvisas till beredskapsarbeten och rekryteringsstöd samt att någon form av stöd införs för tidigareläggning av fasta tjänster inom kommuner och landstingskommuner. Regeringen lämnade för snart två veckor sedan ett förslag till riksdagen om att ytterligare medel bör anvisas för sysselsättningsskapande åtgärder denna vinter. Förslaget innebär fler beredskapsarbeten och ett förenklat system för hanteringen av dessa. Ytterligare medel till rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten finns med i förslaget liksom ett kommunalt rekryteringsstöd för långtidsarbetslösa. Vidare har regeringen föreslagit att ytterligare 500 milj.kr. skall erhållas som en reserv att kunna användas till såväl beredskapsarbeten som till de olika rekryteringsstöden. Fördelningen av medel på län görs av arbetsmarknadsstyrelsen. Om nu riksdagen beviljar ytterligare medel utgår jag ifrån att även Gävleborgs län får sin del av dessa medel. Regeringen har också föreslagit att särskilda medel anvisas till de sex nordligaste länen för beredskapsarbeten av investeringskaraktär. Ett av de län som regeringen anser skall komma i åtnjutande av dessa Gävleborgs län har en alltför hög arbetslöshet, men konjunkturuppgången har för länet inneburit att arbetskraftsefterfrågan ökat inom länets industri. Stora företag som för något eller några år sedan friställde ett stort antal personer har nu börjat att både nyoch ersättningsrekrytera igen. Trots detta har även i Gävleborgs län antalet långtidsarbetslösa ökat. Regeringens nyligen avlämnade förslag till en förstärkning av de sysselsättningsskapande åtgärderna inriktas i första hand just på långtidsarbetslösa. Som svar på Olle Östrands fråga kan jag således säga ja. Regeringen är beredd medverka till att Gävleborgs län tillförs ytterligare medel.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är det mycket allvarliga arbetsmarknadsläge som råder i Gävleborgs län. F.n. är ca 7 000 människor öppet arbetslösa och ungefär 8 500 är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder av något slag. Omkring 16 000 människor är alltså arbetslösa eller föremål för samhällets åtgärder. Vi har därmed en öppen arbetslöshet på över 5 90. Räknar man in de människor som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan den siffran praktiskt taget fördubblas. Åt dessa männsikor har vi ungefär 500 lediga platser att erbjuda. Gävleborgs län tillhör alltså de tre hårdast drabbade länen i hela landet. Detta är allvarligt nog. Ser man utvecklingen på sikt, finner man att det kanske blir ännu allvarligare. Enligt de nya siffror över befolkningsutvecklingen fram till 1990 som länsstyrelsen nu har tagit fram kommer länets befolkning att minska från 291 500 människor 1983 till 288 000 fram till 1990. Detta är en minskning med hela 3 500 människor. Av den här minskningen kommer två orter, nämligen Sandviken och Söderhamn, att svara för nästan 1 900 personer eller hela 55 96. Sandviken kommer att minska med hela 800 och Söderhamn med över 1 000 personer. Huvudorsaken till den kraftiga befolkningsminskning som länet kommer att utsättas för är den mycket stora strukturomvandling som länets basindustrier, nämligen järn och ståloch pappersoch massaindustrierna, kommer att fortsätta att genomgå under resten av 1980-talet. Den här negativa befokningsutvecklingen måste på allt sätt motverkas, men detta klarar inte länet av egen kraft. Här måste statsmakterna gå in med mycket omfattande näringspolitiska och industripolitiska åtgärder. Mycket har på kort tid redan gjorts. Jag tänker då närmast på den s.k. Berslagspropositionen, som närmast blev ett stöd för de södra delarna av länet som tillhör Bergslagen. Mycket återstår dock att göra, framför allt i den norra och mellersta länsdelen, som främst domineras av skogsnäringen. Situationen är alltså mycket allvarlig på både kort och lång sikt. Om man tittar på utvecklingen på kort sikt, alltså det som den här debatten närmast skall handla om, så finner man två mycket positiva inslag i den arbetsmarknadspolitik som har förts det senaste året, nämligen satsningen på ungdomslagen och det nya rekryteringsstöd som infördes för att stimulera företagen till en tidigareläggning av rekryteringen inför en väntad konjunkturuppgång. Rekryteringsstödet skulle alltså under våren och sommaren lösa en del av de arbetsmarknadsproblem som annars skulle få klaras av under hösten och vintern med hjälp av beredskapsarbeten. Satsningen på rekryteringsstödet är alltså principiellt riktig. Den politiken har också delvis gett resultat. Arbetslösheten är för första gången på flera år på väg nedåt. Även för Gävleborgs län blev det en nedgång med ca 1 000 arbetslösa. Det går alltså åt rätt håll. Men trots detta är, som jag tidigare nämnt, situationen för Gävleborgs län fortfarande mycket allvarlig. När det gäller rekryteringsstödet är det mycket som tyder på att detta stöd har fått, och kommer att få, mindre genomslag i de län som har det bevärligaste läget, bl.a. Gävleborg. I dessa län pågår, som jag tidigare nämnt, kraftiga strukturförändringar inom de helt dominerande basnäringarna. Detta innebär att företagen ofta har en betydande överkapacitet redan i utgångsläget. Även om konjunkturerna förbättras, dröjer det innan företagen behöver rekrytera. Den neddragning av de traditionella arbetsmarknadspolitiska insatserna, nämligen beredskapsarbetena, som riksdagen tog beslut om under våren har därför blivit alltför kraftig i vårt län. Av denna anledning är det utomordentligt angeläget att man för att förbättra sysselsättningsläget under vintern snarast anvisar ytterligare beredskapsmedel. Länet har i den preliminära fördelningen av beredskapsmedel tilldelats 101 miljoner, plus 29 miljoner till ungdomslag, för vintern 1984-1985. Det är en drastisk nedskärning från föregående år, då länet fick 287 miljoner. Neddragningen är kraftigare än på de flesta andra håll. Den är givetvis svår att förstå om man ser till arbetsmarknadsläget i länet. Gävleborg har under de senaste två åren, tillsammans med Värmland och Norrbotten, tillhört de mest utsatta länen i landet. Detta gäller fortfarande. Tittar man på prognosen för sysselsättningen under den närmaste perioden, finner man att risken är stor för att arbetslösheten kommer att uppgå till ungefär 9 000 personer vid årsskiftet. Avgörande för utvecklingen under första och andra kvartalet 1985 är i vilken omfattning länet tilldelas mer resurser för beredskapsarbeten och rekryteringsstöd. Om det inte blir ett påtagligt tillskott till nuvarande tilldelning, kan arbetslösheten dessa kvartal komma att bli högre än samma tid 1984. För att bibehålla nuvarande nivå på beredskapsarbeten och rekryteringsstöd skulle länet behöva minst 94 miljoner för insatser hela första halvåret 1985. Skulle beredskapsarbetena och rekryteringsstödet ge samma sysselsättning som under första halvåret 1984, skulle länet behövet ytterligare minst 151 miljoner under samma period. Det är, herr talman, mot den här bakgrunden som jag har ifrågasatt fördelningen av den neddragning av beredskapsmedel som gjorts för vintern 1984-1985. Det är inte rimligt att de län som har det sämsta arbetsmarknadsläget, och där rekryteringsstödet har svårast att slå igenom, drabbas av samma neddragning som övriga län. Därför är det, enligt min mening, utomordentligt viktigt att Gävleborgs län snarast tillförs väsentligt mer beredskapsmedel för vintern 1984-1985. Detta var naturligtvis det viktigaste skälet till att jag framställde min interpellation. Därför är det givetvis mycket tillfredsställande att arbetsmarknadsministern här så klart har deklarerat att regeringen är beredd att stödja länet, så att Gävleborg får sin berättigade del av de ytterligare medel som nu skall ställas till förfogande. Vad som erfordras tycker jag har framgått av min redovisning. Den yrkesgrupp som drabbas hårdast i ett besvärligt arbetsmarknadsläge är byggnadsarbetarna. Förra vintern hade man bland byggnadsarbetarna i Hälsingland en arbetslöshet på ungefär 35 96 — var tredje byggnadsarbetare var alltså arbetslös. Det finns säkra indikationer på att arbetslösheten den här vintern kommer att ligga på ungefär samma nivå. Situationen skulle kunna förbättras något om man fick klartecken att sätta i gång arbetet med de broar över Ljusnan som nu ligger färdigprojekterade. Finge man göra det, skulle detta såväl direkt som indirekt ge sysselsättning åt minst ett par hundra människor i det område som både på kort och på lång sikt har drabbats hårdast, nämligen Söderhamnsområdet. Det är med andra ord utomordentligt angeläget att dessa arbeten kommer i gång.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern: Är regeringen beredd att ta medel ur reserven på 500 miljoner eller att på annat sätt medverka till att tidigarelägga dessa mycket angelägna statliga byggen inom det här området? Slutligen, herr talman, vill jag nämna en annan viktig grupp på arbetsmarknaden, nämligen de arbetshandikappade. Av det introduktionsbidrag som är kvoterat erhöll Gävleborgs län bidrag för 86 platser under det här budgetåret. Den 8 oktober i år återstod det endast 24 platser. Närmare två tredjedelar av den tilldelade kvoten för introduktionsbidraget är alltså förbrukade innan halva budgetåret är slut. När det gäller det särskilda lönebidraget för gravt handikappade har länet av en total kvot på 800 platser under innevarande budgetår tilldelats 33 platser under samma tidsperiod. Detta är en försämring, eftersom denna bidragsform ersätter två tidigare, nämligen särskilt lönebidrag för gravt handikappade ungdomar under 25 år och förhöjt lönebidrag till arbetsgivare som anställer personer från verkstäder för skyddat arbete. Här hade vårt län tidigare en kvot på sammanlagt 65 platser. Kvottilldelningen har alltså gjort det svårare för gravt handikappade personer att erhålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Eftersom kvoten för introduktionsbidraget och det särskilda lönebidraget enligt den redogörelse jag lämnat är klart underdimensionerad för vårt län, vill jag till sist fråga arbetsmarknadsministern vilka möjligheter som finns att få extra kvot till länet i det här avseendet.

Herr talman! Också jag vill tacka arbetsmarknadsministern för det svar hon lämnat. Jag tycker i och för sig att det är bra att regeringen nu gör ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser och att dessa skall komma även Gävleborgs län till del. Beträffande förslagen i det senaste paketet, som nu manglas i olika utskott, har vi inom vpk sagt att vi inte kommer att ”fälla” dem när de skall behandlas här i riksdagen någon gång i slutet av den här månaden. Vi har sagt så därför att vi anser att arbetslöshetsproblemen just nu är så allvarliga att man måste sätta in ytterligare resurser för att komma till rätta med en del av dem. De arbetsmarknadspolitiska insatser som gjorts är emellertid kortsiktiga, Anna-Greta Leijon. Var är de långsiktiga insatserna? Beredskapsarbeten, rekryteringsstöd osv. är nämligen punktinsatser för sex månader. Men var finns de långsiktiga insatserna, som gör att de arbetslösa i dag kan känna en trygghet, att de kan komma att få fasta jobb? Rekryteringsstöd är väl bra, om det ges till kommuner och landsting, men man får då hoppas att arbetena inte bara varar sex månader utan att det blir fasta jobb i kommunerna och landstingen. Det har exempelvis i samband med ungdomslagen visat sig att det finns oerhört många uppgifter att utföra inom den gemensamma sektorn. Det finns emellertid inga garantier — eller kan Anna-Greta Leijon ge sådana? — för att arbetena fortsätter när rekryteringsstödet upphör efter sex månader för dem som kommit in i den kommunala och landstingskommunala verksamheten. Jag har oerhört svårt att förstå att man till de stora privata företagen betalar ut 50 26 av lönesumman i rekryteringsstöd. Det är nämligen på det sättet att vinstutvecklingen hos de stora företagen aldrig någonsin tidigare varit så god och förmånlig som de senaste åren. Det är miljardbelopp som dessa stora företag redovisar i vinst. Vad finns det för anledning att anvisa statliga pengar till sådana vinstgivande företag? Anna-Greta Leijon och regeringen har här tydligen en annan uppfattning än jag.

Vilka krav och vilka villkor ställer man från regeringens sida på de privata företagen i samband med rekryteringsstödet? Jag kan instämma med Olle Östrand; han nämnde ett antal broar som behöver åtgärdas. Jag utgår ifrån att pengar nu anvisas så att man kan igångsätta dessa byggen. Jag utgår också ifrån — när man nu ökar anslagen till beredskapsarbeten — att den mycket omtalade väg 83 mellan Ramsjö och Ånge i Ljusdals kommun äntligen blir åtgärdad. Jag vet att Anna-Greta Leijon inte kan ge pekpinnar om det och det projektet, men nog har Anna-Greta Leijon ett visst inflytande också över länsmyndigheterna så att de fördelar medlen på ett sådant sätt att det görs något åt den här vägen. Jag tycker att man också skall diskutera de långsiktiga åtgärderna. Det måste ju vara av intresse också för Anna-Greta Leijon, för arbetsmarknadsministern kan inte hålla på att år efter år pytsa ut miljard efter miljard på kortsiktiga insatser. De måste ju så småningom ge resultat, så att man kan minska de statliga utgifterna. Jag kan som exempel nämna att skogsvårdsstyrelsen driver en plantskola i Hofors kommun som heter Kratte Masugn. Den plantskolan sysselsätter under den intensiva våroch sommarperioden mellan 25 och 30 personer — något färre vintertid. De flesta av dessa 25 — 30 personer är kvinnor. Nu har skogsvårdsstyrelsen sagt sig ämna lägga ned den här verksamheten på grund av att man anser att den inte är rationell. De som arbetar konkret med den här verksamheten säger emellertid att den är i allra högsta grad rationell och även lönsam. Resultatet av en eventuell nedläggning skulle bli att mellan 25 och 30 kvinnor blir arbetslösa och detta i en kommun där kvinnoarbetslösheteni dag är oerhört stor. Det kan inte vara samhällsekonomiskt klokt att göra på det sättet. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern uppmärksammar det här problemet. Man kan tycka att 25 arbetstillfällen inte är så mycket, men det är mycket för en kommun som Hofors. Det finns dock även ett annat problem i det här sammanhanget. Jag har inte riktigt hunnit kontrollera alla uppgifter. Det påstås i varje fall att man håller på att bygga upp en liknande anläggning i Kopparbergs län med arbetsmarknadsmedel. Om det är så, är det upprörande, för man löser inte arbetslöshetsproblem i den ena kommunen genom att förvärra arbetslöshetsproblemen i en annan kommun. På det sättet får ju arbetsmarknadspolitiska insatser inte någon effekt. Det finns andra exempel att anföra. Man tänker exempelvis skära ned klasslärarutbildningen vid högskolan för Gävle-Sandviken-området. Jag har inte förstått meningen med att man skall göra det, eftersom det redan i dag finns en arbetslöshet bland lärarna i länet. Varför skall man då spä på med ytterligare arbetslöshet och försämra för denna lilla högskola i Gävleborgs län, så att den kanske inte kan fungera på ett bra sätt? Det gäller alltså en högskola som är mycket viktig för den här regionen. Sedan litet grand om de långsiktiga insatserna. Det gäller naturligtvis att skaffa fram nya industrijobb. Det finns i Gävleborgs län en mycket fin bas som mycket väl skulle kunna utvecklas både inom stålindustrin och inom träindustrin. Men hitintills har det varit så, att man har avvecklat, minskat, bantat ned. Vad är det då som man enligt min mening måste göra? Ja, man måste naturligtvis höja förädlingsgraden inom de här befintliga industrierna. Det är helt möjligt att göra det. Men det privata näringslivet har inget intresse av detta, och då måste självfallet regeringen ta ett ansvar och ett samlat grepp också när det gäller Gävleborgs län. Jag skall anföra ett annat exempel. Det skulle vara helt möjligt att utveckla ett träkemiskt forskningscentrum, exempelvis i Hälsingland — i Söderhamns kommun eller på någon annan ort — för utveckling och framställning av en rad olika kemiska produkter, kemiska produkter som vi i dag i stor utsträckning importerar. Det finns restprodukter i skogen och det finns restprodukter från befintlig massaindustri i Hälsingland. De restprodukterna skulle alltså kunna användas för framställning av kemikalier. Nu är man inom det privata näringslivet, som sagt, inte intresserad av det här. Men staten, regeringen och dess expertorgan, borde ha intresse av detta. Man borde titta på detta. Exempelvis kunde löntagarfonderna användas för utveckling av en industri av nämnda slag i Söderhamns kommun. Jag tycker att det vore lämpligt att använda löntagarfonderna till något sådant. Vidare måste man naturligtvis också satsa på nya industrityper. Vi från vpk:s sida har utarbetat ett konkret program — jag hänvisar till att det blir ytterligare en debatt senare i dag här i kammaren, där Jörn Svensson kommer att tala med arbetsmarknadsministern om arbetslösheten i landet totalt och om vilka grepp som i det sammanhanget måste tas. Vi har nämligen utvecklat och föreslagit ett industriprogram, där samhället står för utbyggnaden. Samhället tar alltså ansvaret. Det gäller då att utveckla kollektivtrafiken. Dessutom gäller det nationell dataindustri, miljön — både den inre och den yttre —, transporttekniken över huvud taget, byggnadsteknik osv. Det finns alltså en rad områden som man skulle kunna utveckla och satsa på, för att där få fram en ny typ av industri som skulle kunna läggas i samhällets ägo. Jag menar att det finns alternativ. Man kan inte, så som regeringen nu gör, överlåta allt åt det privata kapitalet och storfinansen — det är ju dessa krafter som har ställt till med den stora arbetslöshet som i dag finns inte minst i Gävleborgs län. Då kan man väl inte säga att det är de som skall klara av detta. Jag har sagt tidigare att de inte har något socialt ansvar och heller aldrig kommer att ta något. För dem är vinsten det avgörande — så stor vinst som möjligt. Det finns ytterligare en åtgärd som jag tror måste vidtas — en arbetstidsförkortning. Det är för mig obegripligt att socialdemokraterna så litet bekymrar sig om den frågan och skjuter den framför sig hela tiden. En arbetstidsförkortning är inte bara en jämlikhetsfråga, inte bara en fråga för de sämst betalda och för småbarnsföräldrarna, utan det är också en fråga om att ge fler människor jobb i det här landet. Det är inte en fråga som någon gång år 2000 skall bli aktuell, utan den är i allra högsta grad aktuell i dag, och en arbetstidsförkortning bör genomföras under ett antal år, så att vi år 1990 har infört sex timmars arbetsdag för alla här i landet. Jag vill påminna om att Sandvikens kommun har gjort en utredning om vad det skulle innebära för den offentliga verksamheten i den kommunen om man införde sex timmars arbetsdag. Det skulle innebära att man kunde ge ytterligare 300 människor jobb. Det säger en del.

Herr talman! Jag kommer också från Gävleborgs län och vill understryka behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Även om efterfrågan på arbetskraft har ökat i länet är situationen allvarlig. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat med 2 800 från augusti i fjol till augusti i år. Länsstyrelsen bedömer att 18 000 personer kommer att vara arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i vinter. De medel som hittills tilldelats länet räcker inte till för att hålla arbetslösheten nere på fjolårets nivå. För detta behövs ungefär 150 milj.kr. Inom industrin måste länet räkna med ytterligare nedskärningar. Metallvaruindustrin har haft stora problem, och där kommer arbetstillfällen att försvinna. Vidare kan nämnas att länets båda skidtillverkare har planer på att lägga ned sin produktion. Pappersmassefabrikerna i Marmaverken och i Sandarne är i farozonen. Det är lätt att stå här och klaga regionens nöd och kräva insatser. Jag begär inte att statsrådet skall ha några färdiga lösningar för vårt län. Jag har själv inga revolutionerande tips att komma med. Däremot kan jag antyda några uppslag, och när något av dem passerar statsrådets departement eller påträffas hos statsrådskolleger vill jag be arbetsmarknadsministern ha vänligheten att behandla dem välvilligt. Man kan förbättra vägar. Det finns mycket att välja på i objektreserven. Lyft fram dessa, särskilt — som Bertil Måbrink nämnde — väg 83 i min kommun, Ljusdal, för den befinner sig i ett bedrövligt skick. Att förbättra vägstandarden är bland det nyttigaste man kan göra med beredskapsmedel. I Bjuråker finns det vanadin, snubblande nära att vara företagsekonomiskt brytvärd. Kanske ett stöd i någon form från departementet skulle utlösa en icke föraktlig aktivitet. Mineraljakten i länet sägs gå bra. Det finns intressanta fynd att studera. Ett bidrag till den granskningen vore önskvärd, liksom givetvis ytterligare pengar för att leta mera malm. Vattenkraften kan byggas ut — utan samhällsekonomiskt stöd, men med snabb handläggning i detta hus. Det kan startas utbildning, t.ex. vid högskolan i Gävle/Sandviken, för kommande arbetsuppgifter. Datateknik är en utomordentligt bra gren. Rätt utnyttjad är högskolan i vårt län en alldeles utmärkt tillgång för kringliggande näringsliv. Sågverksindustrins kommitté för utbildning rekommenderar träförädlingsteknisk utbildning i Ljusdal. Alla som kommer att gå där är garanterade jobb. Jobb får också de som kan ges gymnasial hantverksutbildning på en hantverkslinje som Hudiksvalls kommun är intresserad av att starta. Fru statsråd! Vi behöver er omtanke. Fundera på vårt läns bekymmer! Men kom ihåg att de bästa pengar vi kan få är de pengar som går direkt till länsstyrelsen som medel för regionala utvecklingsinsatser! Plussa på det anslaget! Statsrådet förefaller vara villig att göra det, enligt det svar som Olle Östrand har fått här i dag.

Herr talman! Jag vill i anslutning till det utförliga inlägg som Olle Östrand gjorde om sysselsättningsproblemen och möjligheterna i Gävleborgs län bara lägga till några få ord. Det har också varit en positiv utveckling i länet. Av inläggen här har det klart framgått att det är de sammantagna åtgärderna som måste vända utvecklingen för att nya jobb skall skapas. Vi har i länet varit positiva till och är tacksamma för den omläggning av arbetsmarknadsverkets sätt att arbeta och formerna för statsbidrag som är på gång. De olika bidragsformerna behöver ses över fortlöpande, så att de korresponderar med varandra. Det är emellertid en bekymmersam situation i Gävleborgs län, även om det finns ljusglimtar i utvecklingen. Det allvarligaste problemet är kanske situationen på byggarbetssidan. Statsrådet nämner i sitt svar att länet tillhör de områden som bör få särskilda medel för investeringar. När man ser på beräkningen av hur många arbetstillfällen dessa medel skulle ge framgår det att arbetstillfällen troligen är avsedda att skapas genom småprojekt i kommunerna som ger medelstillskott. Jag vill mycket starkt understryka det som Olle Östrand sade, nämligen att det för länets del — och även för hela landet — vore utmärkt om dessa beredskapsmedel kunde satsas nu så att vi får tillräckliga resurser för att bygga vägbron och järnvägsbron i Ljusne i södra Hälsingland. Det är viktigt att broarna kan byggas parallellt. Detta skulle medverka till en väsentlig förstärkning av byggsysselsättningen i ett hårt drabbat län. Gästrikland har också en allvarlig situation, men den har förbättrats något med hänsyn till att ett par stora ROT-projekt har tillkommit. Situationen ser därför mindre dyster ut nu än den gjorde i våras. Jag vill puffa för att beredskapsmedel tillförs länet. Det är bl.a. oerhört angeläget att byggandet av dessa broar möjliggörs. Andra insatser har också nämnts. Det är t.ex. viktigt att högskolan får resurser för att leva vidare och framför allt för att utveckla nya utbildningar som kan möta näringslivets behov. Jag vill framför allt nämna planerna på en yrkesteknisk högskoleutbildning inom kontor och distribution, eftersom det är ett av de yrkesområden som har övervägande kvinnlig arbetskraft, oftast med låg grundutbildning. Tekniken gör att dessa människor friställs i stor utsträckning, och det är därför nödvändigt med vidareutbildning för de här grupperna, så att de kan vara kvar och även få mera intressanta arbeten. Denna utbildning vore alltså en viktig förstärkning av högskolan i Gävle/Sandviken.

Herr talman! Får jag börja med att rent allmänt säga några ord om utvecklingen med anledning av det som framför allt Olle Östrand och Bertil Måbrink sade, nämligen att det naturligtvis inte bara är de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som betyder någonting för vad som händer med sysselsättningen i Gävleborgs län. Det är självklart. Arbetsmarknadspolitiken är ett komplement till andra åtgärder. Men tack och lov kan vi se att det faktiskt har hänt mycket som är positivt i den allmänna industriutvecklingen i samhället. Stora delar av Gävleborgs län har, som Bertil Måbrink säger, goda förutsättningar att också i framtiden spela en betydande roll när det gäller industrin. Vi har bakom oss en lång period av mycket negativ utveckling då tiotusentals industrijobb försvann varje år och Sveriges möjligheter att konkurrera på andra marknader blev sämre och sämre. Men den utvecklingen har tack och lov vänt nu. Vi kan se att vi har en ökning av sysselsättningen i industrin och att det går bra för många svenska företag. Jag vill inte förneka att Gävleborgs län har problem, men trots allt kan vi också där se hur sysselsättningskurvan i många av industriföretagen har vänt och att man har börjat göra nyanställningar. Det är självklart att om vi inte hade klarat denna utveckling hade vi varit väldigt illa ute. Det är lika självklart att det inte finns någon viktigare uppgift för oss som sysslar med frågor som rör arbetslöshet än att se till att vi kan fortsätta att hålla greppet om industriutvecklingen, så att vi kan bibehålla den positiva utveckling som vi har vunnit genom devalveringen och andra ekonomisk-politiska åtgärder. Det är också regeringens politik inriktad på. Som ett komplement behöver vi arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag är glad över de instämmanden som har gjorts i att den omläggning som vi håller på med inom arbetsmarknadspolitiken är riktig, och att den har stöd av dem som har varit uppe i talarstolen. När det gäller rekryteringsstödet är frågan, som Bertil Måbrink säger, om det ger fasta jobb eller jobb på sex månader. Det rekryteringsstöd som vi har haft i det privata näringslivet har varit så utformat att det har kunnat gå både till korttidsanställningar på sex månader eller kortare och till fasta jobb. Villkoret har varit att det skulle vara ungdomar eller långtidsarbetslösa som skulle få del av stödet. Tanken med den här utformningen var att vi ville försöka få fram en tidigareläggning av industrijobb, eftersom vi visste att det var bättre tider på gång inom industrin. Jag tror att vi i mycket stor utsträckning har lyckats. Den preliminära statistik som vi har tillgänglig för verksamheten under våren visar att av dem som har fått rekryteringsstöd har 25 96 direkt fått en fast anställning. Men mot bakgrund av tidigare erfarenheter av bl.a. de enskilda beredskapsarbetena tror jag att man kan räkna med att majoriteten av de övriga 75 procenten också kommer att finnas kvar på sina arbetsplatser. Det är för tidigt att ha någon alldeles bestämd uppfattning om detta ännu, eftersom vi inte har haft rekryteringsstödet i gång så länge att vi kan göra någon riktig bedömning. Men erfarenheterna från tidigare verksamhet visar att vi borde kunna lita på att det blir så den här gången också. Från regeringens sida har vi sagt att vi tycker att det är dags att göra en omprioritering av rekryteringsstödet och låta det gå till framför allt dem som är långtidsarbetslösa. Sådan är innebörden i det förslag som nu ligger på riksdagens bord. De ytterligare 500 milj.kr. till de rekryteringsstöd som finns på den privata sidan är i första hand avsedda för de långtidsarbetslösa, de personer som vi vet tyvärr har stora svårigheter att få arbete också när det är bra konjunkturer. Vi måste på olika sätt försöka hindra uppgången av långtidsarbetslösheten, som vi kan se mycket klara tendenser till i vårt land, precis som man har sett i många andra länder. Vi kan väl vara eniga om att det inte finns någon viktigare fråga för oss, vare sig vi pratar om Gävleborgs län eller om andra delar av landet, än att försöka slå in kilar i den negativa utveckling som vi har när det gäller långtidsarbetslösheten. Regeringen säger direkt att det andra rekryteringsstödet — det som vi nu föreslår att riksdagen skall godkänna och som då kommer att införas från den 1 januari och som skall rikta sig till kommuner och landsting samt gälla enbart långtidsarbetslösa — skall användas till tillsvidareanställningar. Det skall alltså vara vad man i dagligt tal kallar för fasta jobb och inget annat. Det är svårt att göra någon bedömning av omfattningen av det stödet i dag. Vi har sagt att det skall ges ut pengar till det nya rekryteringsstödet av de 500 milj.kr. som vi har som en reserv. Hur stor del av de 500 milj.kr. som det blir tal om kan vi inte bedöma i dag. Vi får be arbetsmarknadsstyrelsen att komma in med en närmare bedömning av det senare. Tanken är inte att de 500 milj.kr. som finns i reserven skall användas för tidigareläggning av statliga byggen. När det gäller byggsidan vet jag att Gävleborgs län är ett av de län som har problem, framför allt Hälsingland. I den södra delen av länet kan man räkna med att det blir en förbättring också på byggsidan. Gävleborgs län är ett av de sex län som nu får del av de här speciella pengarna till byggande. Även beredskapspengar i övrigt kan naturligtvis gå till byggprojekt i viss utsträckning — det gör det alltid. Av de speciella pengarna till byggsektorn har vi sagt att det är sex län som är särskilt illa ute, och de skall få del av pengarna. För att få ut så mycket sysselsättningseffekt som möjligt i ett läge då vi har begränsade ekonomiska resurser, har vi inte valt att den här gången gå vägen över tidigareläggningar av statliga byggen. Teoretiskt är det möjligt att exempelvis sådana broprojekt som har nämnts här kan finnas med bland de projekt som man sätter i gång till följd av det här paketet. Praktiskt får det gå till på det sättet att länsarbetsnämnden väljer ut projekt. Man kommer naturligtvis att göra det med hänsyn till vilka typer av projekt som ger bäst sysselsättningseffekt. Som svar på Olle Östrands fråga när det gäller reserven kan jag säga att tanken alltså inte är att den skall gå till tidigareläggning av statliga byggen. Man kan konstatera att det är väldigt bra att göra investeringar i vägar, broar och andra byggnadsprojekt som det har talats mycket om här. Detta kan allmänt förbättra underlaget för olika näringar i ett område. Det kan finnas många skäl till att satsa på vägoch brobyggen, även om de ur dagsverkskostnadssynpunkt är väldigt dyra. Det är anledningen till att vi i tidigare byggpaket har satsat oerhört mycket på sådant, inte minst i Gävleborgs län. Jag tror att Gävleborgs län är ett av de län som har fått allra mest när det gäller vägbyggen. I det paket som skall vara det sista i praktisk verksamhet f.n. och som det fattades beslut om strax före semestrarna här i riksdagen, gick 79 milj.kr. till byggande av vägar i Gävleborgs län. När det sedan gäller de handikappfrågor som Olle Östrand tog upp vill jag bara säga att det enligt min mening är för tidigt att göra en bedömning av det stöd som infördes den 1 juli. Jag har i varje fall inte tillräckligt underlag för att bedöma de här kvoterna. Jag vill dock säga att när det gäller lönebidraget på 75-procentsnivån är det ju inte fråga om begränsningar i några kvoter. Här finns alltså stora möjligheter. Jag ser att min taletid är slut, och jag beklagar att jag inte hann beröra alla frågor som de olika talarna tog upp. Jag kanske får tillfälle att återkomma.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som arbetsmarknadsministern säger, att företagen även i Gävleborgs län börjar rekrytera arbetskraft. Ändå är situationen på sikt, som jag sade i mitt inledningsanförande, mycket bekymmersam, eftersom länets befolkning enligt de prognoser som nu föreligger kommer att minska med 3 500 människor under en femårsperiod. Därför måste naturligtvis långsiktiga åtgärder vidtas för att bryta trenden. Jag sade i mitt tidigare anförande att mycket har gjorts på kort sikt. Därför kan jag inte riktigt hålla med Bertil Måbrink när han säger att regeringen överlåter åt de privata företagen att sköta de här frågorna. Jag vill erinra om att det inte var länge sedan regeringen gick in med ett åtgärdspaket för att klara de långsiktiga problemen i Norrbotten. Om jag inte missminner mig var det fråga om ett åtgärdspaket i storleksordningen 4 miljarder kronor. Helt nyligen gick man in med ett åtgärdspaket för Bergslagen. Vi har emellertid nu liksom en grå zon emellan Norrbotten och Bergslagen. Vi har ett område där skogsnäringen helt dominerar. Den viktigaste näringspolitiska insatsen framöver är att skapa ett näringspolitiskt handlingsprogram för de delar av Norrland där skogsnäringen är dominerande och där strukturförändringen slår särskilt hårt. Här har vi som representerar Gävleborgs län en mycket stor uppgift framför oss, nämligen att arbeta för att regeringen lägger fram ett näringspolitiskt handlingsprogram för de delar av Norrland där skogsindustrin helt dominerar. När det gäller de kortsiktiga insatserna återkommer jag till frågan om broarna. Det fanns inte, så som jag förstod arbetsmarknadsministerns uttalande, möjligheter att nu göra speciella insatser för de sysselsättningsobjekten. Jag vill emellertid påminna om att ett byggande av de här broarna inte bara skapar arbeten nu — detta är samtidigt en lokal näringspolitisk fråga av mycket stor betydelse. En ny landsvägsbro över älven i Ljusne skulle förbättra infrastrukturen i det här området. Den skulle på ett bättre sätt förbinda de industriområden som ligger på södra och norra sidan av Ljusnan. Det här skulle på sikt skapa bättre förutsättningar för industriutveckling i just detta område. En ny järnvägsbro, som ingår i det här projektet, skulle också förbättra förutsättningarna i detta avseende. Snabba godstransporter, både på järnväg och på landsväg, är en av förutsättningarna för en gynnsam industriutveckling. Nya broar över Ljusnan skulle vara positivt, det skulle skapas många nya arbetstillfällen på kort sikt, men vara av mycket stor betydelse även på lång sikt. Jag kan nämna att den här landsvägsbron är inlagd i flerårsplanerna för 1986. Frågan handlar alltså om ett års tidigareläggning. När det gäller påståendet att det inte skulle finnas möjligheter att använda reserven på 500 milj.kr. för en sådan här insats vill jag ändå vädja till arbetsmarknadsministern: Tänk om i det här avseendet, ge oss möjligheter att starta de här broprojekten! När det gäller frågan om de handikappade vill jag säga följande: Kvoteringen innebär begränsningar också när det gäller att slussa ut arbetstagare från den skyddade sektorn. I vårt län är målet att slussa ut 25 personer årligen från den skyddade sektorn till den ordinarie arbetsmarknaden. Ett slopande av kvottilldelningen skulle naturligtvis i mycket hög grad underlätta för oss att nå målet.

Herr talman! Jag tackar Anna-Greta Leijon för hennes senaste inlägg. Jag har inte påstått annat än att Anna-Greta Leijon skulle ha ansvar också för Gävleborgs län. Självfallet har arbetsmarknadsministern det. Anna-Greta Leijon nämnde att av dem som anställts i privata företag med s.k. rekryteringsstöd har i alla fall 25 96 nu fått fast anställning, de är alltså kvar i företagen, om jag inte missuppfattade saken. Det är inte så mycket att hurra över. Detta har nämligen skett under ens.k. högkonjunktur. Det är ett faktum. Den siffran är alltså inte så förfärligt hög att den är någonting att skryta med alltför mycket. De här företagen hade naturligtvis anställt en del ny personal under denna högkonjunktur även utan rekryteringsstöd, men nu fick de dessutom 50 96 av lönen i bidrag. Det är ju förmånligt. Det är därför jag reagerar mot att stora privata företag över huvud taget skall ges rekryteringsstöd. Om jag inte missuppfattade arbetsmarknadsministern kan man inte ställa några villkor rörande tiden efter de första sex månaderna, när man betalar ut rekryteringsstöd till de privata företagen. Man får lita på att de ändå har kvar några stycken av dem som anställts med rekryteringsstöd. Däremot kan man tydligen ställa krav på kommuner och landsting att de skall ge tillsvidareanställning, som arbetsmarknadsministern uttryckte sig, och att stödet skall avse långtidsarbetslösa. Jag tycker det är viktigt och riktigt att det i första hand är de långtidsarbetslösa som skall få del av det här stödet. På den punkten är vi överens. Vi är också överens om att kommuner och landsting skall ge tillsvidareanställning, men vad händer efter sex månader, Anna Greta Leijon? Kommunernas likviditet och ekonomi är ju inte så väldigt god överallt. Det finns kommuner som har en god likviditet. Men vad händer efter dessa sex månader i de kommuner där man ekonomiskt har det mycket trångt? Är man efter dessa sex månader från regeringens sida beredd att gå in med ytterligare rekryteringsstöd? Jag tror att det är viktigt för kommunerna, inte minst i Gävleborgs län, att få veta hur det blir. Sedan kan jag än en gång understödja Olle Östrand när det gäller dessa broar och den argumentering som han använder. Jag tror att det är oerhört viktigt att man får till stånd dessa projekt. Jag har inte sagt att regeringen inte tar något ansvar för det arbetsmarknadspolitiska läget i Gävleborg, Olle Östrand. För en liten stund sedan sade jag att man gör det. Men de långsiktiga åtgärderna har vi ännu inte sett så mycket av när det gäller vårt län. Det var det jag kritiserade, och jag menade att regeringen och samhället måste ta ansvaret och inte fortsätta att överlåta detta åt det privata kapitalet, som ju har ställt till den situation som råder i Gävleborg. Det är de stora basindustrierna Stora Kopparberg, SKF, Sandvik och Ericsson som har skurit ned sina arbetsstyrkor så kraftigt under en stor del av 1970-talet och i början av 1980-talet. Jag skall ta ett exempel. När arbetsmarknadsutskottet behandlade förslaget om ett träkemiskt forskningscentrum i Söderhamn i våras, vilket jag tror väldigt mycket på, sade man att i och med att regeringen har genomfört en devalvering har de privata företagen tjänat mycket pengar på det. Arbetsmarknadsutskottet sade även att man förutsätter att de privata företagen startar detta träkemiska forskningscentrum i Gävleborgs län. Jag tycker inte att man kan diskutera på ett sådant sätt. I fråga om detta anser jag att det är samhället som skall gå in och ta ansvar — det är samhällsekonomiskt riktigt att göra det.

Herr talman! Får jag först, med anledning av det som Håkan Stjernlöf sade tidigare om vikten av att länsstyrelsen får egna pengar att arbeta med, nämna att staten också på senare tid ganska kraftigt har ökat de resurser som ställs till länsstyrelsens i Gävleborgs län förfogande. Man har under innevarande budgetår 26 milj.kr. för sådana här utvecklingsinsatser. Länsstyrelsen har dessutom en beslutsram för lokaliseringslån på 15 milj.kr. Regeringen har också nyligen beviljat ett privat regionalt investmentbolag, Gävleborgs Invest AB, en garanti för ett lån på 2 milj.kr. och ett lån på 8 milj.kr. på mycket fördelaktiga villkor. Tanken är att detta bolag också skall försöka hjälpa, stödja och utveckla näringsverksamheten i framför allt Gävleborgs län. Det finns många olika sätt att arbeta på som man naturligtvis måste utnyttja, och varje tänkbar idé måste få chans att prövas så att man ser om den kan utvecklas till något positivt. När det gäller rekryteringsstödet till industrin visste 26 26 redan när de gick in i verksamheten att jobbet skulle bli ett så kallat fastjobb, alltså en tillsvidareanställning. För 52 96 innebar detta viss tids anställning, dvs. kortare anställning bestämd till ett visst antal månader, och för 20 96 innebar det provanställning. Med stöd av tidigare erfarenheter av de enskilda beredskapsarbetena räknar vi med att majoriteten av dessa övriga former av anställning skall finnas kvar och alltså så småningom övergå till fasta arbeten. Vi vet inte om det blir så, men tidigare erfarenheter ger oss anledning att tro att det blir på det sättet. Vi kan av statistiken också se att efter hand som rekryteringsstödet har kommit till användning har andelen personer som redan från början har fått ett fast jobb ökat något. Denna andel tenderar alltså att långsamt öka. Som Bertil Måbrink säger utnyttjar kommunerna rekryteringsstödet litet olika. Somliga kommuner har en ganska bra likviditet, andra en sämre sådan. Tanken är inte att rekryteringsstödet skall kunna förlängas utöver de sex månaderna på grund av att en kommun har dålig likviditet. Däremot skall man i vissa fall, framför allt för äldre långtidsarbetslösa, kunna medge en förlängning, men då skall den enskilde individens situation vara utslagsgivan de. Det är möjligt att detta kommer att slå olika i olika kommuner, men jag tror att man i varje kommun, med hjälp av omdisponeringar, ändå borde ha utrymme för att kunna utnyttja denna möjlighet, eftersom vi inte samtidigt kräver någon nettoökning av antalet sysselsatta. Vad rekryteringsstödet framför allt syftar till är att de som vanligtvis står sist i kön till anställningar, både hos privata och hos offentliga arbetsgivare, dvs. de långtidsarbetslösa, skall få en chans. Jag håller vidare med Olle Östrand om att möjligheterna att slussa ut handikappade från skyddad sysselsättning till olika slag av arbeten på den öppna arbetsmarknaden är en väldigt viktig fråga. Men det finns faktiskt också möjligheter att vid sidan av kvoten för de särskilt svårt handikappade genomföra en sådan här utslussning med hjälp av vanliga 75-procentiga lönebidrag. Jag tror faktiskt att det i många fall är annat än just nivån på de statliga lönebidragen som hindrar en sådan utslussning. Det finns fördomar och andra problem som står i vägen. Det är oerhört viktigt att vi försöker att hitta olika vägar för att bättre än vi f.n. gör komma åt dessa hinder. Bertil Måbrink tog i sitt tidigare inlägg upp frågan om arbetstidsförkortning. Vi har här diskuterat denna ganska många gånger tidigare. Jag har sagt att jag tycker att en arbetstidsförkortning är väsentlig. Jag tror däremot inte att en arbetstidsförkortning på kort sikt är något bra sätt att lösa arbetslöshetsproblemen. De undersökningar som vi har gjort av tidigare arbetstidsförkortningar här i Sverige och de bedömningar som vi kan göra av arbetstidsförkortningar som man hittills har genomfört ute i Europa visar att denna väg inte är särskilt väl framkomlig. Jag har många gånger förut sagt att jag tror att det förhållandet att man på sina håll ute i Europa så envist har bitit sig fast vid arbetstidsförkortningen beror på att man över huvud taget har tappat greppet över arbetsmarknaden och i sin djupa pessimism inte ser några andra möjligheter. Men vi vet att det egentligen är fel när man säger att den enda möjlighet som vi har är att dela på ett befintligt antal jobb. Vi har ett stort behov av att få mängder av arbetsuppgifter utförda i samhället. Det är inte den sidan av saken som är problemet, utan det är att finna vägar och möjligheter att finansiera utförandet av dessa arbetsuppgifter. Jag tror alltså att vi i grunden vinner mer för de arbetslösa med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det betyder inte att det inte på lång sikt finns ett samband mellan arbetstidsförkortningar och arbetslöshet. Självfallet finns ett sådant samband. Men om man tar till en arbetsdelning som ett kortsiktigt instrument för att råda bot på dagens arbetslöshetsproblem, tror jag att man är ute på fel väg. Jag vill allra sist bara återigen säga att det i grunden väsentligaste är vad som händer inom industrin och inom skogens område i Gävleborgs län. Vi kan när det gäller industrin glädja oss åt att stora företag som tidigare har haft mycket stora bekymmer nu faktiskt börjar att nyanställa. Sandvik AB kommer att anställa ungefär 250 personer under 1984. För i varje fall 100 av dem är det fråga om rena nyanställningar, och i de övriga fallen gäller det ersättningsanställningar. Det var inte så länge sedan som man över huvud taget inte ersatte dem som avgick med pension utan i stället drog ned på arbetsstyrkan. SKF Steel har också nyanställningar på gång. Vi kan vara eniga om att arbetslösheten i Gävleborgs län är hög — och vi måste göra oerhörda insatser för att nedbringa den — men att det samtidigt också här finns tecken till ljusningar på industrisidan. Detta är oerhört viktigt. Utan en sådan förbättring skulle Gävleborgs län vara mycket illa ute. Det allra viktigaste för oss är att se till att den svenska industrin — och därmed också industrin i Gävleborgs län — kan få fortsatta möjligheter att växa sig stark. Därmed kan vi också skapa grunden för en bättre ekonomi, som sedan kan medföra att det blir möjligt för oss att göra ytterligare insatser.

Herr talman! När det gäller de handikappade ville jag närmast väcka den här frågan för att göra arbetsmarknadsministern uppmärksam på de problem som föreligger. Efter arbetsmarknadsministerns senaste inlägg är jag litet mer optimistisk i fråga om de handikappades situation i framtiden. I september 1976, när socialdemokratin förlorade valet, var 2 800 människor arbetslösa i Gävleborgs län, och samtidigt hade vi i landet som helhet en god ekonomi. Men i september 1982, när vi kom tillbaka, var 7 000 människor arbetslösa i Gävleborgs län. På sex år hade vi fått en mycket dramatisk försämring. Jag skall inte gå in på varför. Nu har arbetslösheten inte stigit utan snarare minskat litet grand, men det är ändå mycket bekymmersamt. Därför kan jag till fullo hålla med Bertil Måbrink när han pläderar för ett träkemiskt forskningscenter. Jag tror att vi har en gemensam arbetsuppgift framför oss när det gäller att försöka få gehör för denna tanke. Det är en näringspolitisk fråga av mycket stor betydelse — att man får ett sådant forskningscenter i ett län där skogsnäringen helt dominerar. Jag tycker att det var riktigt som industriministern och bostadsministern gjorde nyligen, när man sköt på avgörandet när det gäller Korsnäs-Marmas ansökan om att få flytta ned skogsråvaran från Marmaverken till Korsnäs och därmed lägga ner Marmaverken. På det sättet fick de fackliga organisationerna och kommunen ett rådrum för att kanske komma fram till en annan och bättre lösning, som räddar jobben i detta område. Det tycker jag är ett fint initiativ från industriministern och bostadsministern. Men i likhet med Bertil Måbrink är jag inte nöjd med de näringspolitiska insatser som har gjorts i Gävleborgs län hittills. Det har jag påpekat både i dag och tidigare. Därför ställer jag ytterligare en gång ett krav — och därvidlag har vi också en gemensam arbetsuppgift — nämligen att vi skall få ett näringspolitiskt handlingsprogram för skogsnäringen. Det kommer att bli en betydelsefull fråga i de delar av Gävleborgs län där skogsnäringen helt dominerar. Till sist ytterligare något om de nämnda broarna. Det är, arbetsmarknadsministern, en investering på 50 miljoner. Det är klart att 50 miljoner är mycket pengar, men det är litet pengar i de stora sammanhangen. Kan man för 50 miljoner skapa sysselsättning direkt eller indirekt för ett par hundra människor i det här mycket hårt drabbade området, då tycker jag att det finns all anledning att göra denna satsning. Då förbättrar vi sysselsättningen på kort sikt, och samtidigt klarar vi av en mycket viktig lokal näringspolitisk fråga på lång sikt.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket, för arbetslösheten kommer ju upp ytterligare här i kammaren. Får jag bara säga till Anna-Greta Leijon att jag menar att antalet fasta jobb i kommuner och landsting skall öka. Där finns ju stora behov att tillfredsställa i dag inom hälsooch sjukvården, äldreomsorgen och andra områden som kommuner och landsting har ansvaret för. Jag sade i mitt första anförande att inte minst ungdomslagen — ungdomslagen och bristerna därvidlag skall ju Lars-Ove Hagberg snart debattera med arbetsmarknadsministern — ändå visat att det finns oerhört många meningsfulla arbetsuppgifter inom kommuner och landsting. När det gäller sextimmarsdagen menar jag naturligtvis — och där kan jag vara överens med arbetsmarknadsministern — att man inte skall tro att man därmed kan lösa arbetslösheten i sin helhet. Det har vi från vpk:s sida aldrig hävdat. Men precis som arbetsmarknadsministern säger betyder införandet av sextimmarsdagen naturligtvis också en hel del när det gäller att få fram flera jobb. Det är väl helt klart. Sedan kan man diskutera hur många nya jobb man får vid införandet av sex timmars arbetsdag. Jag tror inte heller att man skall bita sig fast vid kostnaderna. Alltför ofta har dessa framförts som argument mot införande av en arbetstidsförkortning under de fyra fem år som kvarstår fram till 1990. Jag tror inte att kostnaderna är så betungande, för införandet av sex timmars arbetsdag har en hel del positiva effekter även för den privata industrin. Då kan man använda maskinerna o.d. mycket mera effektivt än vad man kan göra i dag. Dessutom minskar ju, såvitt jag kan förstå, statens utgifter för arbetslösheten vilka ju i dag ligger på 20 miljarder. Så en hel del sådana här faktorer måste vägas in, t.ex. stressfaktorer för människor som arbetar inom industrin i dag. Jag är överens med Olle Östrand också om att det finns, såvitt jag förstår, oerhört mycket mera att göra inom de traditionella basnäringarna i Gävleborgs län. Där är inte utvecklingsmöjligheterna uttömda på något sätt. Tvärtom tror jag att det fortfarande finns stora utvecklingsmöjigheter där. Men jag tror att man måste vara medveten om att det inte räcker att bara bita sig fast vid de traditionella basnäringarna. Vad Gävleborgs län också behöver är nya typer av basindustrier, nya typer av industrier över huvud taget. Sedan vill jag också säga att, som många andra sagt, kommunerna och länsorganen i Gävleborgs län gör väldigt mycket för att skaffa fram alternativ för de arbetslösa. Men det är trots allt litet som de av förklarliga skäl kan åstadkomma. De stora och avgörande insatserna måste falla på de centrala myndigheterna i vårt land. Man kan inte lasta över dem på kommuner och länsorgan. Sedan vill jag också säga till Anna-Greta Leijon att Söderhamn är ett utsatt område. Vi vet att man har beslutat lägga ned Marmaverkens massaindustri. Det gäller där ett par tre hundra arbetstillfällen. Dessutom är väl frågan om inte också Sandarne så småningom faller. Det handlar om ytterligare 200-300 arbetstillfällen. Allt detta är arbetsmarknadsministern medveten om; situationen i länet blir inte bättre. Man säger att vi går ifrån den s.k. högkonjunktur som har rått nu och nästa år kommer in i en lågkonjunktur. Vad händer då med de nyanställningar företagen i länet har gjort? Jo, de försvinner naturligtvis. Det finns alltså en oerhörd mängd problem. Desto viktigare är det därför med långsiktigheten nu!